Herr talman! Herr Andersson i Storfors har ställt vissa frågor till mig om tvättmedlens skadeverkningar i vattendragen, m.m. Under senare år har tvåltvättmedlen till övervägande del ersatts av syntetiska tvättmedel. De ökade vattenvårdsproblem, som härigenom uppstått, utreds för närvarande av en kommitté, som bildats av representanter för statens vatteninspektion, tvättmedelsindustrin och Institutet för vattenoch luftvårdsforskning. Kommittén undersöker bl.a. möjligheterna att finna ersättningsämnen för vissa av de ämnen, som ingår i de syntetiska tvättmedlen. Särskilda statliga medel har tilldelats Institutet för vattenoch luftvårdsforskning och institutionen för fysiologisk botanik vid Uppsala universitet för undersökning av sådana ersättningsämnens biologiska effekter i vattendrag. Vissa resultat av undersökningarna kan väntas inom kort. Forskning om möjligheterna att ur kommunalt avloppsvatten «avlägsna växtnäringsämnen pågår vid tekniska högskolan i Stockholm. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen planerar att utge en informationsskrift om de tekniska möjligheterna att ta bort växtnäringsäm nen ur kommunalt avloppsvatten och om kostnaderna härför. Det kan också nämnas att fyra kommunala avloppsreningsverk utförts med anordningar för långtgående reduktion av växtnäringsämnen. Den lagstiftning som finns i Västtyskland innebär att sådana tvättmedel, som innehåller starkt skummande s.k. tensider, förbjudits. Övriga typer av tvättmedel berörs inte. I Sverige används i stor utsträckning tvättmedel med mindre skummande tensider, varför en lagstiftning av den utformning som finns i Västtyskland ej skulle få någon större effekt i vårt land. Enligt min mening bör resultaten av nu pågående undersökningar och vattenvårdsmyndigheternas = ställningstaganden till dessa avvaktas, innan ytterligare åtgärder i frågan Övervägs.

Herr talman! I interpellationssvaret har jordbruksministern redovisat att det pågår undersökningar av ersättningsämnens biologiska effekter i vattendrag. Ersättningsämnen uppfattar jag då i första hand som NTA, ett ämne som har prövats med skiftande framgång utomlands. Jag ställer då frågan: Ser man inte på övriga effekter av ersättningsämnen också? Det är ju trots allt inte bara biologiska effekter i vattendrag som är av intresse. Det kan nämnas att exempelvis NTA lakar ut metalljoner inte endast i recipienterna — ur t.ex. fasta beståndsdelar i botten — utan även i avloppsledningar, tvättmaskiner o.s.v. Det betyder att man inte utan vidare kan byta en komponent i tvättmedel mot en annan. Vidare finns det ju inte bara tvättmedelsfosfater att ta hänsyn till. Vi har de s.k. humanfosfaterna som i och för sig ofta är tillräckliga för att mätta recipienten med fosfater. Andra problem finns också — kvävehaltiga avfallsämnen exempelvis. Det innebär att den riktiga linjen måste vara att satsa på reningsåtgärder i större utsträckning än vad man uppenbarligen är inne på för närvarande. Intressant är att vi i interpellationssvaret får information om att »fyra kommunala avloppsreningsverk uppförts med anordningar för långtgående reduktion av växtnäringsämnen». Men hurdana är resultaten ur teknisk synpunkt och ur ekonomisk synpunkt? Man kan efterlysa fullskaleförsök i statlig regi eller med statlig garanti för kommunalt risktagande; såvitt man kan se måste ju en omfattande försöksverksamhet komma till stånd. Först den dag det s.k. tredje steget, d.v.s. den fullvärdiga reningen av kommunalt avloppsvatten, har blivit en kommunal statussymbol i klass med kommunalhus med fasad av handslaget tegel och glasbetong, kan man säga att vi har väckt kommunerna på ett riktigt sätt i dessa frågor. Det gäller också att vända utvecklingen i de redan skadade vattnen. Saken är inte så enkel som att man bara behöver stoppa tillförseln av skadliga ämnen — man måste också vända utvecklingen i de redan mer eller mindre definitivt förstörda vattnen. Detta är, skulle jag vilja säga, en i sammanhanget primär frågeställning jämsides med dem som är nämnda i interpellationssvaret. Det vore intressant att höra jordbruksministerns bedömningar av möjligheten att åstadkomma någonting på denna punkt — pågående försök, framtidsplaner o.s.v. Vi är ju i det läget i dag att ett par av landets största sjöar i vissa delar redan är förstörda. Vad kan vi göra för att vända utvecklingen där? Detta måste även i ett långsiktigt perspektiv vara en primär frågeställning.
Herr talman! Herr Norrbys inlägg erinrade i stor utsträckning om just den argumentering som föres i en broschyr som jag har fått mig tillsänd från Sveriges kemiska industrikontor. Där uttalas just ängslan för att riksdagen möjligen kommer att vidta mått och steg som skulle alltför mycket lägga ansvaret hos fabrikanterna. Man gör också samma jämförelse som herr Norrby, att det inte bara är tvättmedel utan även annat avlopp som inger bekymmer och skapar problem härvidlag. Men jag tycker, herr Norrby, att vi borde kunna vara överens om att vi i detta land efter hand har upptäckt, att vi måhända varit för toleranta när det gällt att använda oss av kemiska hjälpmedel på olika områden. De tråkiga erfarenheter vi har haft inom jordbrukssektorn borde ge oss anledning att med större skärpa lägga ett ansvar på dem som tillverkar de olika hjälpmedlen åt oss. Därför måste vi självfallet vidta de åtgärder som nu är nödvändiga. Vi måste skaffa oss bättre reningsverk, vi måste fortsätta den dyrbara investering som vi har inlett på detta område. Men jag tror att det är alldeles för lättvindigt att behandla frågan på det sättet att vi accepterar ifrågavarande tvättmedel och sedan får staten eller kommunerna för söka att städa upp efter oss. Jag tror nog, herr Norrby, att denna debatt skulle tjäna på om man även på industrihåll skulle känna sitt ansvar och försökte medverka till bättre lösningar. Jag har nog den föreställningen, att det på många håll inom industrin finns en stark känsla för nödvändigheten av att försöka åstadkomma en lösning på båda vägarna.
Herr talman! Jag tror att vi i detta fall bör avstå från att tvista om vem som är lättsinnig. Vi bör nog alla se mycket allvarligt på dessa problem. Jag vill direkt deklarera att jag har stor respekt för jordbruksministerns sätt att angripa miljöproblemen, även om min målsättning kanske är ännu mer långtgående än jordbruksministerns. Trots allt måste man se till att man inte nu vidtar åtgärder, som inte är några förbättringar utan kanske på lång sikt försämringar. Man måste se allsidigt på problemen. Jag tror att man i detta fall kan lita på industrin. Den är redan engagerad i utredningsarbete. Jag tror också att man skall lyssna något på industrins varningsord när det gäller ersättningsämnen i tvättmedlen.

Herr talman! I sitt interpellationssvar var jordbruksministern mycket teknisk, vilket gjorde att jag begärde ordet. Jag vill påminna om ett anförande som jordbruksministern höll för ungefär en vecka sedan vid den konferens som Nordiska rådet hade i dessa frågor. Jordbruksministern sade då att man härvidlag måste tänka om på ett radikalt sätt. Därför skulle jag beträffande dessa frågor vilja inlägga något av ett politiskt bedömande. Den tekniska utvecklingen pågår både i fråga om sådana saker som förvärrar vattendragens kondition och i fråga om sådana saker som avser att skydda vattendragen. Vi fick en redogörelse för detta i interpellationssvaret, och vi hoppas att det blivande resultatet av pågående utredningar blir positivt. Problemen ligger i att vad som är recipient för den ena industrin eller kommunen utgör en vattentäkt för ett annat företag. Detta är väl den stora politiska fråga som kommit för sent upp, eftersom vi varit vana vid att ha recipienter i obegränsad omfattning. Frågan gäller då: Skall man i princip inrikta utvecklingen på att den, som släpper ut någonting som förstör ett vattendrag, skall vidta åtgärder så att rening sker vid utsläppet och inte vid intaget då vattnet skall användas på nytt. Vi har litat på en självrening av vattendragen som inte längre håller. Därför är det viktigt att man vid sidan om och som en komplettering av de rent tekniska frågorna tar upp en mera politisk debatt om dessa saker. Då bör denna gälla inte bara vad som är riktigt och lämpligt ur principiell synpunkt, utan även vad vi har råd med på olika områden, hur vår industri skall kunna klara konkurrensen från utlandet samtidigt som den i förevarande hänseende vidtar erforderliga åtgärder, liksom hur våra kommuner skall kunna tillgodose de ökade kraven på reningsanläggningar. Jag ansåg att utöver de mera tekniska frågorna borde något sägas om dessa saker i utkanten på den nu förda debatten.
Herr talman! Herr Andersson i Storfors ställde fyra eller fem preciserade frågor till mig, herr Tobé, men jag har inte upprepat dem i svaret, eftersom jag ville korta ned det. Jag tror emellertid att om herr Tobé ser på herr Anderssons frågor skall han finna att jag har svarat på dem på ett sådant sätt att herr Andersson — om jag förstod honom rätt — var nöjd med redogörelsen. Visst skall vi lyssna på vad industrins representanter säger, herr Norrby; de har säkerligen vittgående kunskaper. Jag kan omöjligen i ett interpellationssvar uppträda som specialist på detta område, ty jag är inte utbildad i vare sig kemi eller limnologi eller vad som i övrigt skulle behövas i detta sammanhang. Ändå menar jag att det i allmänhet kan vara klokt av oss som politiker att ha en sunt skeptisk inställning till specialisterna. När vi förde diskussionen om betningsmedel sades det: >Utan kvicksilverbetningsmedel kan vi inte klara oss. Vi har haft sådana i 40 år, och det är omöjligt att finna någonting lika effektivt.» Det var mycket ansedda representanter för industrin som talade om detta, och jag tror att de också hade stöd av vissa vetenskapsmän. Det visade sig emellertid att man inom loppet av ett par tre år fick ändra denna uppfattning och med större optimism såg på utsikterna att finna ersättningsmedel. Jag hoppas att det även i denna fråga skall kunna finnas möjlighet, om det bara finns vilja, att uppnå förbättringar och att vi skall få teknikernas och kemisternas hjälp att hitta ämnen som är bättre än de i dag förhärskande. att få framställa interpellation till hans excellens herr statsministern angående meddelande till riksdagen om regeringens ställningstagande i frågan om Sveriges anslutning till EEC.

Herr talman!

Kungl. Maj:t har genom beslut den 13 januari 1967 med anledning av en den 15 december 1966 ingiven skrivelse från försvarsutredningens ordförande medgivit att försvarsutredningens arbete får fortsättas oaktat utredningen inte — som direktiven förutsätter — kan avlämna betänkande i sådan tid att det kan föranleda förslag till 1967 års riksdag. Några ytterligare direktiv från Kungl. Maj:t till utredningen har således inte ansetts nödvändiga. | Herr Bohman gör gällande att de anslag och den inriktning beträffande försvaret, som i avvaktan på arbetet i 19635 års försvarsutredning föreslagits i statsverkspropositionen, innebär ett klart avståndstagande från hittillsvarande principer för det svenska försvarets uppbyggnad och står i strid med uttalanden om försvaret som jag gjort 1962 och hösten 1966. Jag vill med anledning härav för det första understryka att de förslag om försvarsutgifterna som — i avvaktan på att försvarsutredningen lämnar förslag om den långsiktiga utformningen av försvaret — framläggs i årets statsverksproposition innebär att utgifterna för det militära försvaret i fast penningvärde i princip blir lika stora nästa budgetår som utfallet för innevarande budgetår. Någon utgiftsminskning är det således inte fråga om mellan de två budgetåren. Jag vill vidare understryka att försvarsutredningen fortsätter sitt arbete med inriktning på försvarets verksamhet efter utgången av budgetåret 1967/ 68. Utredningen har bl.a. hos överbefälhavaren begärt att få ytterligare kostnadsalternativ undersökta. Utredningen har således inte tagit någon slutlig ställning i fråga om den framtida kostnadsramen för försvaret. Möjligheten står därför fortfarande öppen att, sedan de begärda kompletterande utredningarna avslutats, nå samling kring den framtida försvarspolitiken.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. För att förenkla handläggningen här i kammaren kommer jag emellertid att i mitt huvudanförande i försvarsfrågan senare i dag bemöta statsministerns svar.

Herr talman! När vi i dag i riksdagen skall ta ställning till regeringens förslag rörande vårt lands försvar, befinner vi oss i ett nytt läge, där alltför mycket är oklart om vårt framtida försvar. Under efterkrigstiden har de demokratiska partierna varit överens om att ett starkt skydd för vårt lands frihet och alliansfria ställning varit värt sitt pris. Vi har också varit överens om att detta pris kunnat hållas lägre genom en målinriktad, långsiktig försvarsplanering. Kostnaderna för försvaret har under den gångna tioårsperioden, om man räknar i andel av nationalinkomsten, minskat. Så har t.ex. försvarets kostnadsram i procent av statens löpande inkomster varit klart nedåtgående, uttryckt i siffror från cirka 22 procent till 16 å 17 procent av statens inkomster. Trots detta har de ansvariga politikerna och den militära ledningen varit överens om att den av riksdagen angivna målsättningen för försvarets uppgifter kunnat hållas så som den preciserats av 1964 års riksdag. Vid föregående års riksdag blev det en hård debatt om försvarets kostnader med anledning av regeringens förslag att pruta ned försvarets beställningsbemyndiganden med 350 miljoner kronor. Inom första avdelningen 1 statsutskottet hade vi en mycket ingående behandling av frågan. Överbefälhavaren yttrade sig och framhöll att målsättningen var i fara genom nedprutningen; om inte väsentligt ökade medel anslogs till det militära försvaret fr.o.m. budgetåret 1967/68 måste målsättningen för försvaret sänkas. I sitt enhälliga utlåtande anförde utskottet att det fann det »angeläget att myndigheterna i sin planering får utgå från att den uppskjutna anskaffningsoch =<anläggningsverksamheten återhämtas under de närmast följande budgetåren». Utskottet konstaterade också enhälligt att syftet med högermotionerna, där målsättningen åberopades, blivit tillgodosett. Enigheten mellan de demokratiska partierna om försvaret höll den gången. Denna enighet har alltid och från alla håll betygats ha stor betydelse för utlandets syn på vår försvarsvilja och därmed följande respekt för vår vilja och förmåga att hävda vår alliansfria linje i utrikespolitiken. Detta är enligt min bestämda mening det tyngst vägande skälet för att eftersträva enighet om vårt försvar. Från den utgångspunkten kan jag inte förstå socialdemokraternas efter förlustvalet 1966 plötsligt framlagda förslag, innebärande relativt sänkta försvarsanslag under kommande budgetår. Detta förslag har medfört att den militära ledningen nödgats meddela att den av riksdagen godkända målsättningen icke kan uppfyllas, att den tidigare godkända långtidsplaneringen kommer att till stora delar raseras och att en snabb reducering av försvarseffekten icke kan undvikas. Vilka krafter inom socialdemokratin har drivit fram detta förslag, och vilka partitaktiska fördelar tror man sig vinna? Jag hävdar också att det måste vara beklämmande för ansvarsmedvetna politiker, oavsett partifärg, att denna sänkning av försvarsanslagen inte förberetts genom en utredning om vilka konsekvenser för försvarets sammansättning på längre sikt eller för sysselsättningen inom berörd industri som förslaget skulle få.

Dessa bedömningar har vi redovisat i motionerna 1: 384 och II:480 samt 1: 755 och II: 944. Vi har också utgått från att svenska folkets flertal anser att försvarets främsta uppgift är att vara krigsavhållande. Sverige är inte någon expansiv eller aggressiv stat och utgör inte något hot mot något land. Det är därför svårt att se andra motiv för anfall mot vårt land än att en angripare vill utnyttja svenskt land eller svenskt luftrum för sina syften eller för att tillgodogöra sig våra ekonomiska resurser. Detta mål nås inte genom terrorkrigföring med kärnladdningar. Genom en sådan krigföring skulle angriparen förstöra just de kommunikationer, hamnar, flygfält och ekonomiska resurser som han vill ha tillgång till. Skall syftet med anfallet nås måste angriparen genomföra en invasion över vatten, genom luften eller över landgränser för att hela landet eller delar därav skall kunna intas. Om vårt försvar verkligen skall vara krigsavhållande måste det utgöra ett gott invasionsskydd. Vidare har vi utgått från att nästa budgetår måste ses som ett provisorieår i avvaktan på förslag från försvarsutredningen. I propositionen gör departementschefen gällande att den sammanlagda ökningen av anslagen jämfört med riksstaten för innevarande år skulle uppgå till 229,4 miljoner kronor. Om man beaktar den av riksdagen beslutade minskningen av medelsförbrukningen med cirka 350 miljoner kronor under budgetåret 1966/67, skulle förslaget innebära en ökning med 579,4 miljoner kronor. Vi anser att den av departementschefen verkställda anslagsberäkningen är vilseledande. För att man skall få en rättvisande jämförelse bör basbeloppen för innevarande budgetår och det belopp som föreslås för nästa år uttryckas med utgångspunkt i samma kostnadsläge: maj 1966.

Det må erinras om att det vid den beslutade nedskärningen av kostnadsnivån med 350 miljoner kronor förra året underströks att åtgärden endast var tillfällig och att beloppet skulle återgå under de närmaste budgetåren. Sålunda kan det inte vara riktigt att jämföra an slagsbeloppet efter denna provisoriska reducering med innevarande års. även om man vid jämförelsen medräknar detta belopp blir departementschefens förslag till anslagstilldelning dock avsevärt lägre än den nuvarande nivån. Nya kostnader, t.ex. för bättre värnpliktsförmåner och reducering av försvarsindex, har nämligen inlagts i den föreslagna utgiftsramen, till sammans uppgående till cirka 120 miljoner kronor. Departementschefen har vidare räknat med en tillfäl lig begränsning av repetitionsövningarna under 1967/68. De direkta utgifterna under nästa budgetår minskas härigenom med cirka 50 miljoner kronor. För att man skall kunna åstadkomma stridsdugliga krigsförband måste dock dessa repetitionsövningar framdeles återtagas. Den verkliga minskningen av anslagstilldelningen till försvaret kan alltså uppskattas till cirka 400 miljoner kronor eller, om man tar i beaktande att de inställda repetitionsövningarna bör återtagas, cirka 450 miljoner kronor. Det är klart att en nedskärning av angiven storleksordning måste få betydande återverkningar. Vad försvarsgrenarnas materielanslag beträffar vill jag nämna följande. När det gäller armén kan den avsedda förnyelsen av materiel för fältförbanden icke ske i tillräcklig omfattning. En betydande del av planerat antal luftvärnsrobotar kan icke anskaffas. Samma sak gäller erforderliga pansarvärnspjäser. Ammunitionstillverkningen måste begränsas. För marinens del kan varken kanonbåtar eller det ena av de två planerade minfartygen beställas. Utvecklingen av kustoch sjörobot 08 måste avbrytas och anskaffningen av materiel till rörliga spärrförband senareläggas. För flygvapnets del måste den fortsatta materielanskaffningen för stridsledning och för flygbaserna starkt begränsas, likaså tillverkningen av robotar och ammunition, En betydande del av flyg vapnets utgifter i Viggenprojektet låses utan att detta vägts mot andra alternativ i den föreslagna låga utgiftsramen. Vidare måste frågan om beväpning till flygplan Sk 60 skjutas på framtiden. Såsom framgår av det sagda får den föreslagna anslagsberäkningen allvarliga följder för vår försvarseffekt och medför genom de starkt minskade beställningarna under kommande år betydande störningar på arbetsmarknaden. Som motionsvis framhållits av högerpartiet är det av yttersta vikt att planmässigheten i vårt försvars funktion i sina väsentligheter kan bibehållas och att den långsiktiga materielanskaffningen kan fortgå utan de allvarliga rubbningar som ett bifall till regeringens förslag skulle medföra. Det är också av vikt — som jag tidigare nämnt — att den sittande försvarsutredningen har full handlingsfrihet vid sina kommande överläggningar. Mot bakgrunden av det anförda kan regeringens förslag icke godtagas. För att ge försvarsutredningen full handlingsfrihet är det enligt vår mening nödvändigt att den av regeringen föreslagna utgiftsramen vidgas. Vi vill i anslutning till motionsvis framlagt förslag förorda att anslagshöjningen bestämmes till 300 miljoner kronor. Härigenom kommer basbeloppet att utgöra 4900 miljoner kronor med utgångspunkt i prisoch löneläget maj 1966. Därjämte bör befintliga reservationer frisläppas i den utsträckning konjunkturläget medger. Vi anser även att den långsiktiga planeringen under tiden fram till dess att ett nytt försvarsbeslut fattas skall ske enligt det till överbefälhavaren överlämnade utredningsalternativet C. Herr talman! Som framgår av det anförda anser vi inom högerpartiet att medelsförbrukningen främst under försvarsgrenarnas materielanslag bör ökas utöver regeringens förslag.

Herr talman! I remissdebatten i januari förekom en ganska omfattande diskussion om regeringens utspel i försvarsfrågan och dess uppföljning i statsverkspropositionen, där dock de stora materielanslagen endast uppfördes med preliminära belopp i avvaktan på särskild proposition. Det är denna proposition samt den från statsverkspropositionen utbrutna ramberäkningen som efter utskottsbehandling nu står inför sitt avgörande i kammaren. Då liksom nu har man intrycket av svåröverskådlighet, när man skall försöka anställa en jämförelse mellan anslagen för innevarande budgetår och för nästa budgetår. Framför allt beror detta på att prisoch löneregleringsanslagen redovisats på olika sätt. Jag skall inte för egen del ånyo ta upp en debatt om detta, utan jag vill endast konstatera att vi inom statsutskottet blivit eniga om behovet av att ersätta det gamla systemet, som innebar eftersläpning av regleringen av prisoch lönestegringar genom stora anslag på tilläggsstat och överskridande av förslagsanslagen, med ett nytt system, som får den faktiska medelsförbrukningen att bättre överensstämma med de i riksstaten uppförda utgifterna. För nästa budgetår beräknas Prisregleringsanslagen till hela 340 miljoner, varav 140 miljoner kronor upptagits under en ny rubrik »Täckning av beräknade merkostnader under förslagsanslag». I riksstaten för innevarande budgetår finns blott upptaget ett ursprungligt belopp för detta ändamål på 100 miljoner kronor, uppenbarligen inte på något sätt realistiskt beräknat. I statsverkspropositionen föreslogs från departe mentschefens sida en ändring av sättet för beräkning av försvarsindex, som innebär att samtliga lönestegringar för de anställda inom försvaret, som inträffat efter maj 1966, skall minskas med 2,5 procentenheter innan de uttrycks i försvarsindex. Hittills har dylik reducering skett i fråga om lönestegringar, som ägt rum vid militära verkstäder och detta som ett uttryck för att hänsyn bör tas till produktivitetsförbättringar. Nu skall detta synsätt om så är möjligt — anläggas även på övrig militär s.k. tjänsteproduktion. Man kan dock ifrågasätta, om motsvarande produktivitetsstegring kan påräknas även på stabsoch förvaltningssidan. I varje fall bör, om ökad rationalisering där kan ske, den uppkomna rationaliseringsvinsten inte helt frånhändas försvaret, vilket kan befaras med den föreslagna utökade användningen av den schablonmetod, som avses här. Att vi kunnat bli eniga inom utskottet i denna fråga beror enligt min uppfattning helt på att vi ansett att försvarsutredningen måste ta upp frågan om den framtida prisregleringsmetodiken = till behandling och att nästa budgetårs provisoriekaraktär i fråga om anslagen gör det möjligt att till nöds acceptera åtgärden för ett år. Andra väsentliga frågor, där enighet kunnat uppnås, är begränsningen av repetitionsövningarna nästa budgetår, för att därigenom bl.a. minska betalningssvårigheterna för redan beställd materiel, som behöver tas fram, och en sammanlagd ökning av värnpliktsförmånerna på 40 miljoner. Denna ökning är enligt min uppfattning väl motiverad och väl befogad, inte blott med hänsyn till att det är fyra år sedan någon uppjustering av dessa förmåner ägde rum utan även med hänsyn till det nya utbildningssystem, som riksdagen beslöt förra året och som medför ökad differentierad tjänstgöring och för många värnpliktiga också ökad repetitionsutbildning. Hade inte repetitionsövningarna minskat i omfattning för nästa budgetår, skulle kostnaderna för den av utskottet förordade ökningen av värnpliktsförmånerna kommit att uppgå till 55 miljoner kronor. Det hela är dock mera en teknisk anpassning till det nya utbildningssystemet, och försvarsutredningens uppdrag att se över dessa förmåner mera definitivt liksom frågan om reseförmånerna kvarstår alltjämt. Alltsedan besked gavs av regeringen om dess uppfattning beträffande kostnadsramen för försvaret nästa budgetår har oron bland de inom försvarsindustrin anställda varit mycket stor, inte minst hos dem som arbetar i underhållsverkstäderna. Man befarar med rätta arbetslöshet i ganska betydande omfattning, även om försvarsministern i sin anslagsproposition nr 110 förklarat att några avbeställningar inte blir aktuella nästa budgetår och att påbörjade anskaffningar kan fortgå. Inom regeringens utgiftsram för försvaret har materielanslagen fått en ökad andel i förhållande till vad som preliminärt angavs i början av riksdagen. På sikt måste man dock befara att betydande sysselsättningssvårigheter kommer att uppstå för den svenska industri som tillverkar försvarsmateriel likom för de militära verkstäderna till följd av de betydande nedskärningarna. Den uppkomna situationen berör ofta specialutbildad personal som är svår att i framtiden ersätta. Det är en känslig situation som uppstår. Vi är medvetna om att nästa budgetår för försvarets del måste betraktas som ett övergångsår, ett provisorieår, innan ett — som vi hoppas — nytt flerårigt försvarsbeslut fattas nästa vår. Beskärningarna av anslagen medför dock så besvärande konsekvenser för planeringsarbetet inom försvaret och från sysselsättningssynpunkt, att vi på folkpartioch centerpartihåll ansett det befogat att ramen något ökades och att dessutom ytterligare reservationsmedel utöver vad regeringen har föreslagit borde få förbrukas. I allt skulle därmed ytterligare 100 miljoner kronor få disponeras för försvarsändamål under nästa budgetår. Vi har därvid förordat att förstärkningen helt sker på materielsidan inom samtliga vapengrenar och att den skall gälla sådant som med relativt stor säkerhet kan bedömas komma att ingå även i den framtida försvarsorganisation, som vi räknar med skall beslutas nästa vår och där de av regeringen föreslagna anslagsbeskärningarna skulle få en från planeringsoch sysselsättningsmässig samt samhällsekonomisk synpunkt direkt negativ effekt. I ett sammanhang vill jag nu något beröra vad som skulle tillföras olika vapengrenar med våra förslag, som återfinnes som reservationer till utskottsutlåtandet. För arméns del skulle anskaffning av ytterligare ammunition och 9 cm pansarvärnspjäser fullföljas. Ammunitionsfabriken i Zakrisdal, som kan befaras få svårigheter med sysselsättningen, skulle därigenom kunna undvika avskedanden. En insats här skulle ge god effekt samtidigt som en viss eftersläpning i fråga om ammunitionsanskaffning kunde återhämtas. Även på marinsidan är i vårt förslag tyngdpunkten lagd på ammunition i form av ökad anskaffning av minor och torpeder. Dessutom anser vi att ett minoch depåfartyg bör kunna beställas och anskaffning påbörjas av ett redan färdigutvecklat vapensystem för kustartilleriets rörliga spärrförband. När det slutligen gäller flygets materielanslag delar vi regeringens uppfattning om behovet av att lägga ut beställning för serietillverkning av Viggen på upp till 100 flygplan. Hälften av det belopp som försvaret enligt vår mening bör få disponera nästa budgetår utöver det av regeringen föreslagna har vi placerat på flygmaterielsidan. Vi anser det angeläget att en snabbare utbyggnad sker av vissa radarstationer, som man re dan lagt ned betydande kostnader på. Vidare bör anskaffning göras av jaktrobot till flygplan 35 F Draken. I fråga om varje anslagspost för maleriel till de olika vapengrenarna har regeringen begärt att riksdagen skall godkänna, i och för planering av anskaffande av materiel, vad departementschefen föreslagit beträffande ramarna för anslag och medelsförbrukning under budgetåret 1967 74. Mittenpartiernas representanter i utskottet har reagerat mot förslaget att riksdagen i förväg skall godkänna sådana ramar. Riksdagen bör inte tvingas till något uttalande av detta slag under pågående arbete inom försvarsutredningen, som skall vara helt obunden vid sitt ställningstagande till frågan om de framtida försvarskostnadernas storlek. Ett beslut från riksdagens sida kan utnyttjas så att försvarsutredningen blir bunden. Vad jag hittills uppehållit mig vid i mitt anförande ger mig motivering för att yrka bifall till de reservationer, som finns fogade till utskottets utlåtande vid punkterna 1, 9, 17 och 25 och som utskottets folkpartister och centerpartister avgivit. Jag återkommer därtill under berörda punkter. Jag går nu över, herr talman, till att något beröra en fråga som gäller personalsidan. Den är närmast föranledd av 1960 års befälsstatsdelegations förslag rörande specialtruppslagen vid armén, men kan nog anses ha en något större räckvidd. Befälsstatsdelegationens förslag har tagits upp av departementschefen, men utskottet har inte kunnat ena sig om att underofficerare bör kunna användas som ställföreträdande kompanichefer i fredsorganisationen. Departementschefen och utskottsmajoriteten har ansett att så icke bör ske. Dock har utskottet vid sina överläggningar funnit att man bör ta till vara dugliga och erfarna underofficerares förmåga i större omfattning än hittills, även om majoriteten inte ansett att det nu föreligger tillräckliga skäl för att förorda en avvikelse från befälsordningsbeslutet. Vi är några folkpartister inom statsutskottet som vid våra överväganden funnit att frågan om utnyttjandet i större omfattning av förfarna underofficerare borde kunna tas upp av regeringen för närmare prövning i ett större sammanhang. Vi har därvid menat att man icke bör begränsa sig till arméns specialtruppslag, utan frågan bör omfatta samtliga truppslag. Jag tror för min del att nuvarande spärrar och onödiga gränsdragningar för kompetensen, vilka på många håll är irriterande, skulle behöva ses över, låt vara att det ganska nyligen gjorts en sådan översyn. Utvecklingen går emellertid snabbt på detta område. Jämför vi med den civila förvaltningen, har där skett en förändring i riktning mot bortseende från kompetenskrav av formell natur. Man tar i stället hänsyn till ' de reella erfarenheterna hos de anställda och kunskaperna och försöker utnyttja dem, eventuellt med vissa mindre påbyggnadskurser. Inom försvaret har man nog anledning att särskilt följa utvecklingen på den civila sidan och se om man inte kan tillgodogöra sig erfarenheterna av den metodik, som där tillämpas. På detta sätt kanske också — som vi har nämnt i reservationen vid punkten 2 — frågan om underofficerares ianspråktagande i större omfattning inom fredsorganisationen kan bli beaktad. Jag anser, herr talman, att riksdagen borde kunna ge till känna en positiv uppfattning i denna fråga i skrivelse till Kungl. Maj:t. Det är också vad som hemställts i reservationen 2 av herrar Edström, Dahlén och Gustafsson i Skellefteå samt mig själv och till vilken jag som sagt skall återkomma. Tills vidare, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 a.

Herr talman! Herr Mellqvist framhöll i början av sitt anförande att om riksdagen godkänner de föreslagna ramarna för planeringen fram till 1973/74, så innebär det inget föregripande av försvarsutredningens kommande beslut. Man kan då bara fråga sig varför riksdagen nu skall behöva godkänna dessa ramar för planeringen. Frågan är om det inte är onödigt att riksdagen försätter sig i en sådan situation, som kan ha inflytande på framtida ställningstaganden.

Det är alltså först i efterhand vi nu får konstatera att herr Mellqvist delar reservanternas uppfattning att detta var beklagligt. Vad beträffar frågan om underofficerarnas ställning i fredsorganisationen har jag framför mig en ledande artikel som stod att läsa i senaste numret av tidskriften Den svenske underofficeren, där det görs gällande att det föreligger en misstolkning i proposition nr 110. I artikeln heter det: I yttrandet över befälsdelegationens förslag »hävdade underofficersförbundet att någon position som stf kompanichef i fred borde kunna anförtros åt äldre trupperfaren underofficer. När försvarsministern nu redovisar BFD förslag i proposition nr 110 skärper han emellertid kraven på kompanichefs stf i fredsutbildningen. För denna syssla krävs, sägs det, formell kompetens för krigsplacering som bataljonschef. Uttalandet är en misstolkning av 1960 års befälsordningsbeslut, liksom av BFD förslag. Kravet på bataljonschefskompetens är för övrigt orealistiskt, även om man fasthåller vid att löjtnant skall avses för befattningen, eftersom förbanden i regel saknar tillgång till erforderligt antal löjtnanter med dylik kompetens.»

Herr talman! Herr Mellqvist säger att högerpartiet bjuder över. Jag vet att herr Mellqvist är rätt väl insatt i dessa frågor, och därför förvånar det mig att han använt det uttrycket. Han vet lika väl som jag att vad högerpartiet gjort är att det med utgångspunkt i den enighet om försvaret och dess målsättning, som rådde så sent som föregående år, har undersökt vilka minimibelopp som erfordras för att den sittande försvarsutredningen skall ha full handlingsfri het. Vårt förslag därvidlag innebär en sänkning jämfört med den nuvarande planeringsnivån. Därför måste det vara i agitatoriskt syfte som herr Mellqvist säger att högerpartiet bjuder över. Beträffande Viggen vill jag säga att vi inte finner det klarlagt att anskaffning av flygplan 37 Viggen ryms i alla de av försvarsutredningen från överbefälhavaren infordrade utredningsalternativen med bibehållande av kravet på bästa möjliga försvarseffekt för utgivna anslag.

Herr talman! Jag vill först knyta några ytterligare synpunkter till debatten om Viggen. Det är väl bekant — och det har också herr Petersson redan framhållit — att vi på högerhåll har ansett Viggen vara en värdefull produkt och att den borde tillföras det svenska försvaret. Anledningen till att debatten har blossat upp igen är den, att vi nu efter det socialdemokratiska utspelet ligger på en kostnadsnivå som gör det tveksamt huruvida Viggen verkligen får plats. På den nivå vi har förordat utgår vi ifrån att det finns utrymme för beställning av Viggen, men vi tror inte att det finns sådant utrymme på de lägre nivåer som försvarsutredningen har begärt att överbefälhavaren skall utreda. Och om det inte finns plats för Viggen, så leder det till att vi kommer att utnyttja de resurser som ställes till försvarets förfogande på ett sämre sätt än vad som annars skulle ha blivit fallet. Detta skall nu ÖB klarlägga, men han har inte fått möjlighet att göra det förutsättningslöst. I de ramar som skall klarläggas har nämligen socialdemokraterna begärt att Viggen skall ingå. Vi eftersträvar bara bästa möjliga effektivitet av till förfogande stående resurser. Och man måste vara obunden. Någon försening behöver inte inträffa, herr Mellqvist. I likhet med andra talare vill också jag gärna understryka att till de mest positiva inslagen i svensk politik hör det samförstånd som under ett kvarts sekel har rått mellan våra demokratiska partier om Sveriges utrikesoch försvarspolitik. Den enigheten har varit av utomordentligt stor betydelse, inte minst gentemot den omvärld som ibland, framför allt tidigare, har ifrågasatt motiven för vår alliansfria politik och vår vilja och förmåga att hävda den politiken i ett krisläge. De obestridliga uppoffringar som vi alla har varit överens om att göra för att skapa ett effektivt försvar har alltmer bidragit till att understryka allvaret i våra utrikespolitiska deklarationer. Vad man i dag särskilt fäster sig vid vad gäller omvärldens syn på oss är den respekt för vårt försvar som allmänt kommer till uttryck utomlands. Vi kan i dag konstatera att den försvarspolitiska enheten har brutits. Vi vet inte om motsättningarna bara är tillfälliga. Försvarsutredningen väntas i bästa fall redovisa resultatet av sitt arbete kommande höst, och det är inte alldeles uteslutet att det som nu inträffat kan bli en parentes utan allvarligare följder för framtiden. Men det finns tyvärr i uttalandena i årets försvarspropositioner tecken som tyder på att en sådan enighet inte kommer att uppnås. Vad beror då denna brytning på? Vem har ansvaret för den? Vilket demokratiskt parti är det som avsiktligt har sökt strid, och varför har man i så fall gjort det? Det är sådana frågor som har diskuterats under det senaste halvåret och som kräver belysning, framför allt i dag när riksdagen skall konfirmera resultatet av höstens förhandlingssammanbrott i försvarsutredningen. Låt mig då understryka, herr talman, att det inte råder några delade meningar om att försvaret bör underkastas samma noggranna och på besparingar inriktade granskningar som alla andra samhällsområden. Ja, i själva verket torde försvaret vara ett område som är mera genomlyst än andra sektorer — och det med rätta, inte minst därför att en så stor del av våra samlade resurser går till fjärde huvudtiteln. Vi måste också fortlöpande bilda oss en uppfattning om hur starkt försvaret behöver vara för att fylla sin fredsbevarande funktion och skydda vårt oberoende, om så skulle behövas, samt hur försvaret skall byggas upp för att mest effektivt fylla sina uppgifter med hänsyn till de ekonomiska tillgångar som ställs till förfogande. Det finns inte något demokratiskt parti som inte förutsättningslöst och obundet är berett att debattera och pröva våra försvarsproblem inom de gränser som dras upp av vår utrikespolitik och av hotet från världen runt omkring oss. Ingen är sålunda låst beträffande storleken av våra försvarsuppgifter, vare sig absolut eller relativt i förhållande till andra utgiftsbehov. Försvarsutgifterna är inte »sakrosankta», för att använda herr Mellqvists eget adjektiv. För att möjliggöra dylika fortlöpande bedömningar och omprövningar har vi under hela efterkrigstiden valt den metoden att vart tredje eller fjärde år uppdra åt företrädare för de demokratiska partierna att med hjälp av all tillgänglig expertis studera våra försvarsfrågor och ange de förändringar i principiella, sakliga och ekonomiska hänseenden som kan vara behövliga i förhållande till de ståndpunkter vi har intagit tidigare. Det var med sådana utgångspunkter som också 1965 års försvarsutredning gick till verket för mer än två år sedan. Direktiven för den utredningen var utarbetade i överensstämmelse med dessa grundtankar. Efter ett mycket noggrant utredningsarbete var kommittén i höstas beredd att ta slutlig ståndpunkt, att framlägga förslag till försvarskostnaderna fr.o.m. nästa budgetår. Man hade kommit så långt i försvarsutredningen, vill jag betona, att man hade börjat få klart för sig i varje fall konturerna till den försvarsöverenskommelse som man då trodde sig kunna uppnå någon gång i början av november månad. Då kom plötsligt, den 12 oktober, tre veckor efter valet, det socialdemokratiska utspelet.

Det gällde bara, har man sagt, en naturlig anpassning av försvaret efter ett kärvare ekonomiskt klimat och efter en påtaglig avspänning i det utrikespolitiska läget. Man har dessutom hävdat — det gjorde senast herr Mellqvist för en stund sedan — att konsekvenserna för försva rets vidkommande skulle bli förhållandevis begränsade. Vi har, har man sagt i annat sammanhang, sedan 1950-talet byggt upp ett försvar med ansenlig slagkraft, och därför skulle vi nu utan risk kunna ligga kvar på i stort sett oförändrad anslagsoch styrkenivå. Herr talman! Jag underkänner helt de argumenten — de är konstruerade i efterhand. De kan möjligen i någon mån ha medverkat vid ställningstagandet, men i allt väsentligt var det — det vidhåller jag — en av inrikespolitiska skäl dikterad politisk anpassning till en i försvarsfrågan starkt radikal meningsriktning inom socialdemokratin och till vänster om socialdemokratin. Jag skall närmare utveckla mina skäl för den meningen. Då finansministern hösten 1965 bestämde sig för att frysa ned 350 miljoner kronor av de medel som enligt 1963 års försvarsbeslut redan hade anvisats till försvaret, var motivet inte statsfinansiella svårigheter utan Öövertryckstendenserna i samhällsekonomin. Genom återhållsamhet inom den offentliga sektorn skulle en dämpning av trycket kunna uppnås. Ett halvt år därefter, våren 1966, ansågs det statsfinansiella läget motivera särskilda anvisningar till myndigheterna att iaktta restriktivitet i sina äskanden för nästa budgetår. Försvarsutredningen orienterades i maj 1966 om den statsfinansiella utvecklingen på lång sikt. Detta föranledde inga kommentarer i utredningen — den ansåg sig inte böra ändra sina dispositioner för det fortsatta utredningsarbetet.

Försvarsutredningen fann alltså, trots de oriente ringar som vi fick, att det inte var påkallat att lägga ut några nya utredningsuppdrag vare sig till ÖB eller till de egna experterna — utredningsuppdrag som skulle vara anpassade till en väsentligt lägre kostnadsnivå. Så sent som några veckor före valet var utredningen samlad till en nära veckolång överläggning, och därvid knöt man fortfarande an till tidigare utgångspunkter för utredningsarbetet. Valet ägde som bekant rum i mitten på september. Socialdemokraterna förlorade ungefär 8 procent av valmanskåren — alla övriga partier ökade sin andel. Den 12 oktober lade socialdemokraterna i utredningen fram sitt förslag, ett förslag som för det första året låg i runt tal 400 miljoner kronor under det lägsta av de alternativ som utredningen hade låtit utreda i enlighet med Kungl. Maj:ts direktiv. För den sjuårsperiod som planeringen avser låg budet nästan 7 miljarder kronor under den nivå som myndigheterna hade anbefallts att bedriva sin försvarsplanering efter — den nivå som alltså hade accepterats genom 1963 års försvarsbeslut här i riksdagen. Jag skall, herr talman, inte uppehålla mig vid vad som sedan hände i försvarsutredningen; det har stötts och blötts i olika sammanhang. Vad som förtjänar att belysas är i stället det socialdemokratiska påståendet, att de svenska statsfinanserna har försämrats så kraftigt och så plötsligt att det nu är ofrånkomligt att drastiskt sänka den nivå på vilken svensk försvarsplanering legat under hela efterkrigstiden. Ingen kan väl rimligen påstå att vi är fattigare i dag i Sverige än vi var exempelvis 1958, då riktlinjerna för de hittillsvarande försvarsbesluten drogs upp. Nej, våra resurser i dag är avsevärt större än de var då. Men visst finns det brister, herr Mellqvist — det skall ingalunda bestridas. Och att även anspråken ökat med sti gande resurser är naturligt. Däremot är det inte naturligt att de ökande anspråken på andra områden skall tillgodoses på bekostnad av försvaret — att det ansträngda statsfinansiella läget främst skall leda till restriktivitet på det enda område där inte vi, utan främmande makt i sista hand avgör om och när de resurser, som vi har byggt upp, skall behöva användas. Statsbudgetens omslutning har i löpande priser under de senaste tio åren tredubblats. Motsvarande siffra för försvaret är en fördubbling. I förhållande till bruttonationalprodukten går i dag en lägre andel än tidigare till försvaret, och försvarets andel av statens löpande inkomster är också avsevärt lägre. I mitten av 1950-talet gick nära 23 procent av inkomsterna på driftbudgeten till försvaret — nu är motsvarande siffra 16 procent. Herr Petersson har redan nämnt siffrorna, men de förtjänar att upprepas. Förra budgetåret — alltså 1965/66 — var det av de västeuropeiska staterna bara tre som avsatte en mindre del av den statliga driftbudgetens belopp till försvaret än Sverige. Det var Belgien, Luxemburg och Danmark — alla anslutna till större försvarspakter. Och av huvudtitlarna utvisar social-, kommunikations-, ecklesiastikoch inrikeshuvudtitlarna väsentligt snabbare ökningstakt än försvarshuvudtiteln.

Jag har redan, herr talman, strukit under att inget parti trots detta skulle ha undandragit sig att diskutera lämpliga besparingsåtgärder under fjärde huvudtiteln. Det är en sak. Något helt annat är däremot åtgärder som i realiteten får till konsekvens att man plötsligt tar avstånd från hittillsvarande grundtankar för både försvarsplanering och utgiftsramar. Statsfinansiella skäl kan alltså inte rimligen åberopas för det säregna utspel socialdemokraterna gjorde den 12 oktober. Än mindre kan utrikespolitiska motiv anföras för en reducering av vårt försvar. Även om krigsriskerna i Europa just nu kan sägas ha minskat något, kan det inte vara avgörande för vår försvarspolitik. Så länge krigsriskerna över huvud taget kvarstår eller inte är helt obefintliga, så länge måste vi med nuvarande utrikespolitik ha ett försvar som är så dimensionerat att det kan hävda vår frihet, om riskerna skulle aktualiseras — om krig skulle utbryta. Den s.k. avspänningen i Europa utesluter verkligen inte krigsrisker, alldeles oavsett att Europa i dag inte kan snöras av från världeni övrigt. Urladdningar ute i världen måste, om de är av någon betydenhet, komma satt få konsekvenser även för Europa. Jag nämner bara Vietnam, Syrien, Israel, Irak, Aden och kolonierna i Afrika för att ge en påminnelse. Den militära potentialen är även i Europa oförändrad eller stigande. Inom östblocket är fortfarande forskning och teknik samt utbyggnaden av den tunga industrin inriktade på att få maktbalansen att väga över åt deras håll. Kommunikationsnätet har byggts ut, nya uppmarschmöjligheter och tillfälle till snabb kraftsamling har skapats. Två miljoner man med hög beredskap står under vapen. Nya luftlandsättningsdivisioner har satts upp och är placerade i Europa. För amfibieoperationer har under de allra senaste åren antalet landstigningsfarkoster ökats. De militära utgifterna visar inga tecken till minskning. I sin tur är naturligtvis detta läge i Europa ett uttryck för en bestående djup misstro framför allt gentemot Västtyskland. Den tyska återföreningsproblematiken, Berlinmuren och de olösta gränsdragningsfrågorna utgör konsekvenser av denna misstro. Det är bl.a. mot denna bakgrund som den europeiska s.k. avspänningspolitiken skall värderas, en politik som ju bl.a. syftar till att minska Förenta staternas engagemang i Europa och försvaga sammanhållningen inom NATO. Till sist, herr talman, vittnar de tragiska händelserna i Grekland om hur bräcklig den grund är på vilken vi bygger upp vår förtröstan på stabilitet i vår egen världsdel. Omstörtningar av det slaget kan — om det vill sig illa — utlösa snart sagt vilka kedjereaktioner som helst. Det finns verkligen ingen anledning att ta avstånd från det konstaterande som görs i den på försvarsutredningens eget initiativ utgivna studien »Svensk säkerhetspolitik», nämligen: »Inga säkra tendenser till en mera långtgående och långvarig avspänning i världen kan skönjas i dagens läge.

Det är inte bara jag som säger detta. Påståendet har uttryckts med dessa ord av försvarsministern själv så sent som i mars förra året just i denna kammare, Nej, herr talman, »ingen kan med fog hävda» — och jag citerar på nytt försvarsministern — »att världsläget undergått någon avsevärd förändring till det bättre under de snart gångna fyra åren». Om man känner ansvar för vårt lands säkerhet kan man alltså inte i världsläget hämta nå got som helst stöd för åtgärder som är ägnade att minska vår försvarskraft. Det är angeläget att i detta sammanhang på nytt stryka under sambandet mellan utrikesoch försvarspolitik. »Omvärlden skall kunna lita på att svenskt territorium och svenska resurser inte skall kunna utnyttjas för angreppshandlingar. Vi kan inte underlåta att bjuda motstånd åt varje angripare eller underlåta att motsätta oss kränkningar av landets neutralitet. Försvaret är i nuvarande världsläge ett nödvändigt stöd för utrikespolitiken. Det skall skapa respekt för vår vilja att hävda neutraliteten åt alla håll och vår förmåga att försvara oss, om vi ändå blir angripna.» — — — »En politik med denna inriktning ligger uppenbart i vårt eget intresse. Neutraliteten anser vi ge större trygghet än någon annan utrikespolitik, men den innebär självfallet ingen garanti för att vi inte dras in i krig. Försvaret är ett uttryck för vår oböjliga vilja att värna vårt oberoende och ger oss resurser därtill.» Känner statsministern igen dessa ord? Det är statsministerns egna. » Vår alliansfria utrikespolitik förutsätter att försvarsresurserna på lång sikt hålles intakta. Vi kan inte ändra den försvarspolitiska kursen från år till år. Detta är också grunden för de långsiktiga försvarsbesluten.» Citatet är hämtat från försvarsministern förra året i februari. »Den nuvarande försvarskraften måste bibehållas, om vi skall vinna respekt för det vi kallar den svenska säkerhetspolitiken.» När jag, herr talman, återger vad statsministern och försvarsministern helt nyligen har deklarerat, gör jag detta inte bara för att de har uttryckt vad jag själv anser vara riktigt utan för att påvisa den åsiktsförändring, som uppenbarligen har ägt rum inom regeringen inom loppet av några få månader efter ett dåligt val. Självfallet är man på socialdemokratiskt håll medveten om dessa motsägelser, Man har därför valt att argumentera från den utgångspunkten, att det som nu har skett inte skulle innebära någon allvarlig försvagning av vårt försvar utan att det bara är en besparingsåtgärd motsvarande vad som sker på andra håll i statsförvaltningen. I själva verket skulle den socialdemokratiska restriktiviteten inte leda till någon nämnvärd reducering av försvarseffekten, har man gjort gällande. Vi behåller försvaret på en uppnådd hög nivå, och anslagen för nästa budgetår är rent av högre än för innevarande, eller »i princip lika höga», som statsministern sade i sitt interpellationssvar till mig för någon stund sedan. »I princip lika höga»! Det är naturligtvis fullständigt — förlåt uttrycket — vilseledande. Strävandena från socialdemokratiskt håll att å ena sidan göra gällande att man genomfört stora besparingar på försvarsområdet men att å andra sidan försöka fördölja vilka konsekvenser detta medför i försvarseffekt på lång sikt är enligt min mening det mest betänkliga inslaget i dagens försvarsdebatt. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Mörkläggningen bedrives uppenbarligen i fullt medvetande om hur svårt det är att göra klart för väljare och folk i allmänhet vad det verkligen är fråga om. Det belopp det här gäller ter sig nästan svindlande för enskilda skattebetalare, det skall ingalunda bestridas. När vi lägger ned nära 5 miljarder kronor på vårt försvar, hur kan då en prutning på 400—500 miljoner om året få sådana konsekvenser som jag och företrädare för de andra oppositionspartierna gör gällande, frågar man. Det blir i praktiken opponenterna, det blir vi som får ta på oss den svåra uppgiften att bevisa våra påståenden. Mån borde kunna förutsätta att kammarens ledamöter är så insatta i försvarskostnadernas och försvarsplaneringens problematik, att någon utförlig argumentering i det hänseendet inte skulle behövas här i kammaren. Statsutskottets utlåtande, formulerat av utskottets socialdemokratiska majoritet, vittnar emellertid om motsatsen.

Herr talman! Utan att ytterligare vilja förfalla till något slags försvarsföreläsning vill jag konstatera följande. 1. Efterkrigstidens försvarspolitik bygger på rullande långsiktsplaner, Planeringen syftar till att ge största möjliga effekt för de ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Planeringen binder organisation och vapenanskaffning för längre tid än den försvarsöverenskommelserna brukar omfatta. Den förutsätter därför viss kontinuitet även i de olika försvarsbeslut som fattas. Tvära, drastiska avbrott är inte möjliga att genomföra utan att verkningarna med hänsyn till både försvarseffekt och ekonomi blir mycket allvarliga. 1963 års riksdag var enig om en viss nivå för den militära planeringen under en period som sträcker sig fram till 1974. Den planeringsnivå som ÖB nu har anbefallts att arbeta efter enligt den proposition som vi i dag behandlar ligger enbart för första året 600 miljoner kronor under den nivå som riksdagen tidigare har anbefallt myndigheten att planera efter. 2. Full enighet har rått om att försvarets organisation skulle bestämmas i fast penningvärde. Inflationen — prisoch lönehöjningar — får alltså inte undergräva försvarsramens reella innehåll. Kungl. Maj:ts proposition tunnar ut denna princip. 3. Full enighet har också rått om att försvarsramarna inte får urholkas i förhållande till omwvärldens resurser. §Sedan 1958 har man därför räknat med en kompensationsfaktor för teknisk utveckling. Den har nu slopats trots att försvarsministern år efter år har förklarat att denna faktor var av utomordentligt stor betydelse. 4, Enighet har tidigare rått om att höjningar av värnpliktsförmåner — sS0 ciala utgifter — inte skall minska försvarsanslagen till andra ändamål. Även i det hänseendet har man nu brutit med det förflutna. 5. Den rullande försvarsplaneringen har byggt på beställningsbemyndiganden och ett fritt förfogande över reserverade medel. Detta har möjliggjort en inte minst ur ekonomisk synvinkel än damålsenlig medelsdisposition. Även härutinnan har nu restriktioner vidtagits. Och, herr talman, ändå gör man som statsministern gällande att oktoberutspelet inte »innebär en reducering av det svenska försvaret och dess möjligheter att hävda de intressen, som vi alla väntar skall hävdas». Därmed är jag inne på interpellationssvaret, som jag fick av statsministern för någon timme sedan. Utan att ge uttryck åt någon vanvördnad mot statsministern tycker jag att svaret är mycket intetsägande. Jag har i min interpellation gjort gällande att de anslag och den inriktning beträffande försvaret, som i avvaktan på arbetet inom försvarsutredningen föreslagits i statsverksproposi tionen, innebär ett klart avståndstagande från hittillsvarande principer för det svenska försvarets uppbyggnad och att de också står i strid med de uttalanden om försvaret som statsministern gjorde 1962 och 1966. Vad som hänt står också i strid med de direktiv för 1965 års försvarsutredning som utredningen har arbetat efter. Det var anledningen till att jag interpellerade statsministern i januari i år. Statsministern säger nu i sitt interpellationssvar, att utgifterna för det militära försvaret i fast penningvärde i princip blir lika stora nästa budgetår som utfallet för innevarande budgetår; det är alltså inte fråga om någon utgiftsminskning för nästa budgetår. Jag har redan i mitt anförande bevisat att det väsentliga inte är om det är fråga om minskning eller ökning i pengar räknat utan om vilka resurser som försvaret får. Årets nivå ligger, om man arbetar med jämförbara siffror, nära 400 miljoner kronor under förra årets nivå och väsentligt under vad det tidigare försvarsbeslutet skulle ha inneburit. Vidare bryter propositionen i inte mindre än fem hänseenden med de grundtankar som hittills har gällt. Nu har utredningen själv, utan direktiv från statsmakterna, begärt en del utredningar av ÖB och begärt att ytterligare kostnadsalternativ skall undersökas. De ligger på en väsentligt lägre nivå än den som en tillämpning av de hittillsvarande principerna skulle ha föranlett. Förverkligas något av dessa alternativ, kommer det att leda till en avsevärd reducering av vår försvarseffekt, en reducering som statsministern själv har tagit avstånd från. Sedan konstaterar statsministern att försvarsutredningen ännu inte tagit slutlig ställning, och det är obestridligen riktigt. Möjligheterna, säger statsministern, står därför fortfarande öppna att sedan dessa utredningar har avslutats nå samling kring den framtida försvarspolitiken, Det är ett sangviniskt uttalande; jag hoppas ändå att det finns någon realitet bakom det, även om det ser mörkt ut. Och det ser mörkt ut därför att avsteget i år i förhållande till vad som tidigare gällt är så stort, därför att vi nu ligger på en så låg nivå att det kan vara svårt att anpassa den och därför att konsekvenserna redan i år blir så allvarliga. I detta hänseende vill jag citera överbefälhavaren, fackmyndigheten, som borde kunna bedöma vad årets beslut egentligen innebär. Han säger: »Den nu föreslagna, mycket omfattande och plötsliga neddragningen av kostnadsramen i förhållande till tidigare godkända långsiktsplaner raserar stora delar av den nuvarande planeringen. Redan innevarande budgetår blir en betydande omplanering nödvändig. — En snabb reducering av vår försvarseffekt kommer inte att kunna undvikas. — Därest den nu angivna planeringsnivån blir en realitet, kommer försvarseffekten att ytterligare kraftigt reduceras. Nu gällande, av riksdagen godkänd målsättning för krigsmakten kan inte uppfyllas — — — — — — Med begränsade resurser har svenskt försvar kunnat uppnå en — även internationellt sett — hög kvalitativ och kvantitativ standard. Det är utan tvekan ett resultat av målmedveten och fast inriktning. Med ett ettårigt provisorium och därpå följande angiven planeringsnivå som helt avviker från tidigare försvarsbeslut kommer denna inriktning att brytas. Ingreppen från statsmakternas sida har under de senaste åren varit så tätt återkommande och medfört så stora omkastningar att det kan ifrågasättas om det längre är meningsfullt att bedriva långsiktsplanering inom försvaret i nuvarande form. Fördelarna med en långsiktig planering är dock så uppenbara, inte minst för ett litet land med begränsade resurser, att allt bör göras för att fort sättningsvis kunna bedriva en sådan. Långsiktsplanering är ju ändå den rationaliseringsåtgärd som ger den ojämförligt största utdelningen, — Utan långsiktig inriktning för planeringen ökar riskerna för felinvesteringar inte enbart inom det militära försvaret utan också inom svensk industri, som svarar för cirka 80 Yo av materielleveranserna till försvaret. — Den starkt minskade beställningsverksamheten kommer att medföra att industrier tvingas friställa arbetskraft i mycket stor omfattning. Tusentals anställda kommer att beröras redan budgetåret 1967/68. Det är i stor utsträckning kvalificerad arbetskraft som friställs och som det kan bli svårt att vid behov återanställa. — Erforderliga avbeställningar medför extra kostnader, som inte tillgodogörs det militära försvaret. Det kan ta lång tid att åter starta tillverkning av försvarsmateriel efter ett produktionsstopp. — För att försvaret skall kunna bedriva en rationell — anskaffningsverksamhet och bygga upp en lämplig organisation krävs forskning, utveckling och försök. Denna verksamhet måste nu till stora delar förändra sin målinriktning och flera utvecklingsprojekt nedläggas.» Så långt ÖB. Herr talman! Att jag har tagit kammarens tid i anspråk genom att citera överbefälhavaren så pass utförligt beror främst på att hans synpunkter återges i försvarspropositionen med en enda mening. Inte minst vad ÖB sist anförde om den svenska industrins betydelse förtjänar att ytterligare apostroferas, I avhandlingen »Svensk Utrikespolitik efter 1945» uttrycker författarna Nils Andrén och Åke Landqvist motsvarande tankegång på följande sätt: »Den alliansfria politiken har gjort Sverige angeläget att så långt som möjligt vara självförsörjande i fråga om krigsmateriel. Tillvaron av en effektiv vapenoch flygplansindustri, vars produkter är inter nationellt eftersökta, ökar tilltron till Sveriges förmåga att genomföra en alliansfri politik. Dessa industrier får därmed omedelbar betydelse för den svenska utrikespolitiken. Detsamma gäller om den försvarstekniska forskning: en och om landets industriella och teknologiska kapacitet över huvud taget.» Herr talman! Jag har med det anförda velat påvisa — och jag hoppas att jag har lyckats göra det — att det socialdemokratiska utspelet och därmed avståndstagandet från de övriga demokratiska partierna i försvarsfrågan inte haft sakliga utan rent politiska motiv. Efter valförlusten tycks det ha varit avgörande för socialdemokraterna att tillmötesgå en radikal, mot försvaret negativ vänsterflygel. Man har därmed velat försvåra för herr Carl Henrik Hermansson att till sitt nyfriserade kommunistoch vänsterparti locka rekryter från denna flygel inom socialdemokratin. Man har över huvud taget velat anpassa sig till de många som av olika skäl — framför allt ett i och för sig fullt förklarligt önsketänkande — inte vill begripa att vårt land inte alltid kan räkna med att vara oberört av de motsättningar, risker och konflikter som den internationella utvecklingen när som helst kan utlösa. Regeringspartiet har alltså tagit politisk ståndpunkt. Man har, åtminstone tills vidare, valt en linje som innebär att man bryter den hittillsvarande demokratiska enigheten om försvaret och att man försvagar trovärdigheten till vår alliansfria utrikespolitik. Den nya politiken innebär på lång sikt också att man utsätter vårt land för större risker än vi tidigare varit beredda att ta. Herr talman! En sådan politik har högerpartiet icke kunnat ansluta sig till.

Herr talman! Den ärade senaste talaren har dels i en interpellation till mig, dels också nu från talarstolen uttalat en del beskyllningar och påståenden av rent politisk innebörd. Detta gör att jag anser mig förpliktad att omedelbart efter interpellanten ta till orda. Låt mig till att börja med ställa följande frågor. Är det nödvändigt att förgifta den politiska diskussionen genom att försöka spåra motiv för ett annat politiskt partis handlande av en mycket mindervärdig karaktär? Det socialdemokratiska partiet har under en lång följd av år demonstrerat sin vilja att i medoch motgång ta ansvaret för mycket betydande försvarskostnader. är det nödvändigt att lägga upp ett anförande så, att detta parti beskylls för att icke ha någon egen uppfattning i en för landet väsentlig fråga, utan i sitt ställningstagande vara helt beroende av ett litet, till vänster om socialdemokratin stående kommunistiskt partis bedömning?

Hela den politiska diskussionen skulle vinna mycket på om man rensade bort sådana oarter som dessa påståenden. Det vi diskuterar är nämligen en högst allvarlig fråga. Det gäller landets försvar. Ingen har oftare än jag demonstrerat sådan uppskattning av att det har lyckats oss, de fyra demokratiska partierna, att bygga upp en försvarspolitik i enighetens tecken. Det har varit en stor styrka för landets regering att veta med sig att vi, när det har gällt försvaret och — med undantag för den Hjalmarsonska utflykten 1959 även utrikespolitiken, har haft en enig folkopinion bakom oss med undantag av ytterlighetselement till vänster. Det har varit en stor styrka att ingen har kunnat tvivla på att den uppfattning som vi har företrätt har varit en uppfattning som även en av oppositionspartierna bildad regering skulle komma att företräda. Detta att vi har i handling visat en utomordentlig uppskattning av enigheten får emellertid icke, herr Bohman, missbrukas därhän, att man skall tvinga det socialdemokratiska partiet och regeringen att acceptera vilken ytterlighetsståndpunkt som helst i försvarsfrågan. Man skall inte tvinga oss genom att säga: Om ni inte accepterar högerns bud i försvarsfrågan, så splittrar ni nationen. Vem splittrar? Högern står i dag isolerad. Bakom regeringen står inte bara det socialdemokratiska partiet utan i mycket stor utsträckning även mittenpartierna. Under sådana förhållanden ligger det något orimligt i att dra den växel på vår vilja till samförstånd att man kan göra gällande att om högern bara för fram en uppfattning, så är det vi — majoriteten av den svenska riksdagen — som splittrar nationen, då vi inte utan vidare accepterar högerns uppfattning. Liksom i polemik med kommunisterna tillåter jag mig säga: Varje politiskt parti har rätt och plikt att bilda sig en egen uppfattning om vad som är gagneligt för landet. Skulle vi inte kunna acceptera den tankegången?

Jag skall inte föregripa försvarsutredningens arbete — det är fullkomligt riktigt att försvarsutredningen skall ha fria händer, och den kommer givetvis även i fortsättningen att kunna arbeta med olika alternativ och undersöka, om den kan för något av alternativen få en så bred samling som möjligt. Men om man fortsatte att ge anslag till försvaret på grundval av de gamla försvarsöverenskommelserna skulle vi om fyra år ha fått — samlade under dessa fyra år — en ökning av försvarsutgifterna på 2,5 miljarder kronor. är det inte naturligt, när man nu har tillgång till långtidsutredningens planläggningar, att säga sig, att en så kraftig höjning av skattetrycket som ett fullföljande av den hittillsvarande planen för försvarsutgifterna är av den arten att, även om herr Bohman önskade något sådant, många ställer sig tveksamma till en sådan höjning? Ännu mera konsternerade måste ju de bli som studerar högerns förslag till skattesänkningar. I samma ögonblick som högern för de närmaste fyra åren begär ett fullföljande av beslut som skulle innebära en sammanlagd stegring av försvarsutgifterna med 2,5 miljarder, försöker högern ge allmänheten den uppfattningen, att den försvarspolitik som högern rekommenderar icke skulle medföra ett behov av höjda skatter. Högern försöker tvärtom demagogiskt göra gällande, att man samtidigt skulle kunna klara uppgiften att företa en skattesänkning. Det hade varit renhårigare om högern sagt att för den är försvaret så väsentligt, att allt tal om skattesänkningar är nonsens och att det svenska folket tvärtom måste förberedas på väsentliga skattehöjningar om den nuvarande stegringen av försvarsutgifterna skall fortsätta. Högerns dubbelspel innebär alltså att högern låtsas som om dess linje i försvarsfrågan skulle kunna vara förenlig med väsentliga skattesänkningar. Det tredje jag vill säga till herr Bohman är följande.

Vad är det som är fel i detta resonemang? Med samma penningvärde kommer försvaret att kosta exakt lika mycket som i fjol. På grund av kostnadsstegringar höjs försvarsutgifterna men det skall vi inte resonera om för dagen utan när det blir fråga om ekonomin. Det faktiska förhållandet är ju exakt det som står i mitt interpellationssvar. Vad tjänar det då till att påstå att jag vilseleder? Kan man göra ett sådant uttalande, om man inte litar på att folk inte kan skilja på planer, som utarbetats av de militära myndigheterna, och de faktiska besluten? Det är de senare som vi har att ta ställning till, och dessa innebär oförändrade försvarskostnader i förhållande till fjolårets. Men genom att drömma om en högre försvarsplanering som bakgrund lyckas i varje fall herr Bohman, med den skicklighet som han onekligen besitter så länge som han står ensam och talar, ge folk föreställningen att det här försiggår ett nedbrytande av försvaret. Jag tror att han har rätt när han säger att vi har ett i hög grad effektivt försvar, och detta gläder oss mycket, men detta effektiva försvar kan ju inte plötsligt bli värdelöst då det får exakt samma anslag som i fjol. Var försvaret effektivt i fjol är det självklart att det har samma effektivitet i år. Herr Bohman gick inte närmare in på det uttalande som jag gjorde i Köpenhamn, och jag kan förstå honom. Vad jag sade i Köpenhamn den 12 oktober 1966 har jag här framför mig och jag kan garantera, att det inte finns ett ord i detta anförande som inte sedan verifierats av utvecklingen. Jag tillfrågades vid en presskonferens om Sverige, som har så besvärligt att skaffa pengar till bostadsbyggande och annat inte skulle kunna företa en kraftig nedskärning av försvarsutgifterna. Jag svarade att denna frågeställning i och för sig är naturlig. Uppenbarligen diskuteras i många hem i Sverige, om det inte är möjligt att i det nuvarande kärva ekonomiska läget begränsa försvarsutgifterna. I den mån det finns möjligheter till besparingar skall dessa självfallet tillvaratas, men det väsentliga är, att några större ingrepp inte är möjliga mot bakgrunden av den svenska försvarspolitiska filosofin som bygger på kontinuitet. Denna politik innebär att tillfälliga skiftningar i konjunkturerna inte kan eller får bryta ned en långsiktig planering. »Som ett led härpå», tillägger Svenska Dagbladets korrespondent Axel Waldemarsson, »valde statsministern ”Viggen', ett projekt som är långtidsplanerat och som inte går att ändra på till följd av en tillfällig spänning». Vad finns det i detta uttalande som tyder på att jag sedan dess skulle ha ändrat mening? Jag deklarerade, att man inte kan göra stora nedskärningar; regeringen har föreslagit exakt samma anslag till försvarsutgifterna i år som i fjol. Jag har dragit fram Viggen som ett exempel på hur besvärligt det är att arbeta med långtidsplaneringar eftersom dessa binder; Viggenprojektet fullföljs. Jag har sagt att det är nödvändigt att göra besparingar; besparingar sker på det sättet att man bibehållit försvarsutgifterna på en oförändrad nivå. Jag kanske också till kammarens protokoll får anteckna att detta anförande hölls först sedan försvarsutredningens ordförande och regeringen haft sin första överläggning efter det att dessa planer skisserats. När jag höll detta an förande den 9 oktober var jag alltså fullt medveten om vad försvarsutredningen ämnade göra. Utspelet kom den 12 oktober. Man kan beskylla mig för allt möjligt, men direkt dum har ingen sagt att jag är. Efter att ha resonerat med försvarsutredningens ordförande skulle jag alltså den 9 oktober ha rest ned till Köpenhamn och sagt en sak, som direkt skulle dementeras den 12 oktober när utspelet kom. Tror ni på någonting så — uppriktigt sagt — enfaldigt, underskattar ni oss! Vad som hänt är naturligtvis inte en följd av valutslaget. Herr Bohman är ju så otroligt intresserad av vad jag säger — jag rekommenderar ett studium härav, ty ibland säger man ett och annat förnuftigt, och det kan ju vara värdefullt att få det inläst i kammarens protokoll. Jag är mycket glad över att mitt uttalande om neutralitetspolitiken blivit inläst i protokollet. Det är också ett uttalande som jag lade ned mycket arbete på när det skrevs, och det gläder mig att det dragits fram ur glömskan. Jag står för varje ord som sagts där. Men herr Bohman, som alltså är så intresserad av vad jag säger, kan ju då också studera 1964 års partikongress. 1964 års partikongress hölls sedan svensk socialdemokrati 1962 hade haft sin största valframgång. Enligt herr Bohmans argumentering skulle vi då följaktligen ha .excellerat i försvarsvänlighet, eftersom herr Bohman tror att det bara är kommunisterna som har intresse för sparsamhet med försvarsutgifter. Vad hände på 1964 års partikongress? Vi talade då ungefär som vi gör nu; det är nödvändigt att även inom försvaret upprätthålla en sparsamhetslinje. Både försvarsministern och jag sade några ord som då kritiserades mycket. Vi sade: Skulle det därvid visa sig att andra partier inte accepterar en sådan sparsamhetslinje, så är det beklagligt, men då får vi väl ta den konflikten. Det är inte nödvändigt att i varje situation låta sig pressas av ytterlighetsriktningar för att undgå beskyllningen att man åstadkommit en splittring i försvarsfrågan. Inför allt detta tal om en vänsterglidning och om att vårt sparsamhetsintresse när det gäller försvaret uppstått efter valet 1966 bör herr Bohman ägna en smula uppmärksamhet även åt våra tidigare uttalanden om försvarskostnaden. Läget är ju helt enkelt det att Sveriges ekonomiska situation sedan 1958 och 1962 års uppgörelser blivit kärvare. Det har ingenting att göra med att herr Hermansson lyckats uppnå hälften av den röststyrka som kommunisterna hade för 20 år sedan. Värre är inte herr Hermansson än att han är hälften så stor som Linderot var. Jag tänker inte på fysiken utan på röststyrkan. Att det plötsligt skulle ha skapat panik hos socialdemokratin att vi fått ett kommunistiskt parti som är hälften så stort som det var när jag övertog ledningen av det socialdemokratiska partiet och att detta skulle vara anledningen till vår nuvarande hållning i försvarsfrågan, går nog inte i så många mer än de allra lätttrognaste läsarna av Svenska Dagbladet. Vad som har inträffat är alltså att vi har fått ett kärvare ekonomiskt klimat. Vidare har vi fått en långtidsutredning som visar oss vilka konsekvenser ett fulilföljande av de gamla försvarsuppgörelserna skulle medföra. Detta är hela förklaringen till vår ståndpunkt. Vi kommer att till det yttersta försöka hålla försvaret intakt — det har vi visat genom årets budgetförslag — men vi kommer att visa normal sparsamhet även när det gäller försvaret. Skulle man inte kunna rensa upp den politiska debatten — jag slutar med samma fråga som jag började med — genom att låta detta vara detta och resonera kring det? Det resonemanget tror jag säkerligen att försvarsministern nu brinner av iver att få kasta sig in i. Jag har velat rensa bort de alltför utpräglat demagogiska blommorna i herr Bohmans örtagård.

Herr talman! Låt mig börja med en vänlighet. I alla möjliga sammanhang har jag ute i landet och här i kammaren berömt socialdemokraterna — om de nu är intresserade av beröm från min sida — därför att de så konsekvent och målmedvetet slagit vakt om det svenska försvaret. De har, trots att de haft en stark flygel som ställt sig negativ till försvaret, under hela efterkrigstiden drivit en bestämd och klar försvarspolitik som verkligen förtjänar lovord. Jag skulle i detta sammanhang vilja nämna Per Edvin Sköld och vad han betytt för det svenska försvaret. Jag har också i olika sammanhang understrukit hur värdefullt det är att vi kan vara överens. För vår utrikespolitik, för vår försvarspolitik och för förtroendet i landet är enigheten av omistligt värde. Det som skedde i höstas var emellertid ur mångas synvinkel anmärkningsvärt. Man gjorde ett plötsligt avhopp som stod i strid med det arbete som under nästan två år hade bedrivits i försvarsutredningen, ett avhopp från de principer som vi alla i olika sammanhang under efterkrigstiden har förfäktat. Socialdemokratiska talare och talare från oppositionen har i olika sammanhang strukit under hur betydelsefullt det är att vi bedriver vår planering på ett visst sätt, att försvaret inte urholkas etc. Detta har vi alla varit överens om. Plötsligt framlägger man ett konkret förslag som till sitt innehåll bryter mot allt vad man förut hade sagt.

I stället valde statsministern metoden att ta till brösttoner och svepande formuleringar och beskylla mig för att vara demagogisk och för att dra ner den politiska debatten för att omedelbart därefter tala om högerns skattepolitik som ett »dubbelspel». Har vi gjort något fel, sitter vi tydligen i samma båt, herr statsminister. Jag har givit statsministern tillfälle att bevisa att min analys var felaktig, men det har statsministern inte gjort, utan han har i stället valt att svepa över resonemanget på detta sätt. Statsministern vidhöll att utgifterna nästa budgetår för försvaret är lika stora som de var förra budgetåret. När han gör den jämförelsen tar han inte hänsyn till att man förra året frös in 350 miljoner kronor som var tilldelade försvaret, man lade dem i kylskåp för användning något kommande år. Det bryr man sig inte om. Sedan underlåter han att ta hänsyn till att man nu tillämpar en ny indexfaktor för att neutralisera prisoch lönestegringarna, en faktor som inte tillämpats tidigare. Han gör alltså en jämförelse som inte är jämförbar. Samtidigt säger man till de militära myndigheterna: Nu skall ni inte planera på det sätt som 1963 års riksdag var överens om, utan för en nivå som ligger ungefär 600 miljoner kronor under denna och inte bara för det år vi nu diskuterar utan för tiden därefter, intill dess att det eventuellt fattas ett nytt försvarsbeslut. Jag har inte gjort gällande att det inträffade innebär ett totalt nedbrytande av det svenska försvaret eller att vårt försvar plötsligt blir helt värdelöst. För att undvika överord har jag citerat ÖB och hans bedömning av vilka konsekvenser detta kan medföra. Det var enklare. Jag förutsätter också att statsministern är orienterad om de metoder vi här använder för vår försvarsplanering som ju förutsätter en fördelning av utgifterna över ett flertal år. Ett visst år kan därför större delen av de pengar man diskuterar redan vara intecknade och bundna på grund av tidigare beställningsbemyndiganden och liknande dispositioner. De pengar som står till förfogande och är disponibla är en mycket liten del. Om man helt plötslig klipper av en sådan period, så får det därför långt allvarligare konsekvenser än vad själva reduceringen i pengar räknat 1 och för sig medför. Sedan sade statsministern: »Ni i högerpartiet skall inte tro att ni kan åberopa behovet av samling för att tvinga oss att acceptera någonting som inte är bra.» För säkerhets skull tillade han sedan att ett »ytterlighetsparti» skall inte tro att det kan göra på det sättet. Jag gör gällande, att — om man över huvud skall tala om ytterlighetspartier — det i detta fall är socialdemokratin som är ytterlighetsparti, därför att socialdemokraterna i sin argumentering bryter och har brutit mot principer, som alla ledamöter i denna kammare — möjligen med undantag av herr Hermansson och hans partikolleger — har varit överens om. Om något parti i detta sammanhang skall betecknas som ytterlighetsparti, så är det socialdemokraterna!

Herr talman! Herr Bohman försökte nu föra in diskussionen i mera sakliga banor. Det skulle han ha gjort i det första anförandet, som ju var en analys av det svenska socialdemokratiska partiets avhopp från en tidigare enhetlig samlingslinje. Anledningen till avhoppet var att vi råkat ut för ett valneder lag, menade herr Bohman. Även en annan talare från högern nämnde nyss valsiffrorna och påpekade att de vore den enda grunden för avhoppet. är det, menar herr Bohman, att föra en försvarsteknisk diskussion att med utgångspunkt från procentsiffrorna i ett val ifrågasätta vår bedömning av försvarsfrågan? Vilken partiordförande skulle stillatigande ha kunnat åhöra det utan att begära ordet och förklara att det är en vilseledande och demagogisk framställning, som inte har någonting med verkligheten att göra och som dessutom skadar vårt land i mycket större utsträckning än besparingar på något hundratal miljoner kronor? Det kan nämligen finnas människor som inbillar sig att vårt ställningstagande i försvarsfrågan har berott på att vi tagit order av det lilla kommunistiska partiet. Det var för att få bort hela det resonemanget, som var så helt dominant i herr Bohmans argumentation, som jag tog till orda. Det andra jag vill säga i anledning av den nu mera lugna tonen i herr Bohmans tal — var inte så överraskad, herr Bohman; jag kan också dela ut goda betyg, när detta är befogat! — är att herr Bohman liksom viftade bort vårt besparingsresonemang. Han talade inte längre om vänstern och om herr Hermanssons parti utan betraktade tydligen besparingarna som någonting ovidkommande. Då vill jag än en gång säga att högern skulle ha kunnat vinna en helt annan respekt för sin hållning om man där slutade med dubbelspelet i skattefrågan och sade till allmänheten att ett realiserande av högerns program under de närmaste fyra åren kommer att betyda 2,5 miljarder kronor; dessa två miljarder är högern villig att täcka genom skattehöjningar. Det är vad jag sade, och att det skall vara förbjudet att nämna detta dubbelspel från högerns sida tycker jag inte är riktigt rätt, i synnerhet inte när man går ut så hårt som herr Bohman gjorde i sitt första anförande. Vill herr Bohman emellertid ha en saklig diskussion i försvarsfrågan är vi säkert beredda att ställa upp. Jag skall inte trötta kammaren med det — försvarsministern kan säkerligen punkt för punkt gå in på alla de ting herr Bohman nämnt. Jag föreställer mig att det efter det senaste anförandet inte finns några hinder för att så sker.

Herr talman! Som bekant har jag bara sex minuter till en förlängd replik och tre minuter till en andra replik, och jag måste tyvärr begränsa mig och ta upp det som jag tycker är mest väsentligt. Jag har en bestämd känsla av att om vi skall betygsätta mina anföranden var mitt första anförande mera sakligt än det andra — i varje fall var det första mindre engagerat. Jag upprepar på nytt, att jag har försökt att analysera läget i försvarsfrågan, och jag har givit statsministern möjlighet att ta upp min argumentering i dess detaljer och visa att den är felaktig. Statsministern har inte valt den metoden, utan han har beskyllt mig för att använda mindre riktiga metoder, samtidigt som han gör på precis samma sätt när han kritiserar högerns skattepolitik. Men jag skall ta upp statsministerns eget uttalande i Köpenhamn, ett uttalande som alltså gjordes två, tre dagar före utspelet i försvarsutredningen och som han säger sig stå för. Han säger däri, att det är väsentligt »att några större ingrepp inte är möjliga mot bakgrunden av den svenska försvarspolitiska filosofin, som bygger på kontinuitet». I själva verket innebar det som diskuterades i försvarsutredningen i höstas en reducering av försvarskostnaderna på mellan 15 och 20 procent på något längre sikt. Jag tycker det är ett stort ingrepp. Statsministern kanske inte har samma pretentioner — det beror ju på vilken inflationsfilosofi man har. Statsministern säger vidare »att tillfälliga skiftningar i konjunkturerna inte kan eller får bryta ned en långsiktig planering». Men det är just det man håller på med nu — att bryta ned den långsiktiga planeringen. Om statsministern är beredd att ta avstånd från alla sådana försök, skall det bli med stor tillfredsställelse som vi sätter oss i försvarsutredningen och diskuterar i höst. Då går jag ifrån denna debatt med mycket mera optimism än jag hade när jag klev upp i talarstolen. Får jag sedan när det gäller utrikespolitiken anföra ytterligare ett citat.

Under den motionen stod namnen på tre blivande socialdemokratiska utrikesministrar — Branting, Palmstierna och Sandler. Jag säger inte detta för att komma åt socialdemokraterna, ty det finns konservativa som har gjort lika stora felbedömningar. Jag säger det för att konstatera att enskilda människor gärna må leva i en drömvärld, men när ansvariga politiker gör sig skyldiga till önsketänkande och verklighetsflykt kan konsekvenserna verkligen bli allvarliga. Därför kan det inte vara rätt att i dag åberopa det utrikespolitiska läget som motiv för att skära ned våra försvarskostnader på det sätt som man diskuterar:
Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att jag icke i mina anföranden här har använt det utrikespolitiska läget såsom motivering för att besparingarna skall gälla inte bara de civila huvudtitlarna utan också försvaret. Jag har däremot kunnat i varje fall acceptera den tankegång som har förts fram, att det inte finns några utrikespolitiska hinder för att låta besparingssynpunkterna göra sig gällande. Men det har inte för mig varit någon primär motivering att vi har ett helt nytt världspolitiskt läge, och det tror jag att herr Bohman vid närmare eftertanke kommer att finna. Herr talman! Hur man skall tolka sina egna anföranden är tydligen mycket svårt att avgöra. Jag höll det aktuella anförandet i Köpenhamn i full vetskap om det socialdemokratiska utspelet tre dagar senare. Jag skulle självfallet inte ha gjort ett sådant uttalande, om det hade stått i strid med den ståndpunkt som jag visste att den regering, vars statsminister jag är, skulle komma att inta tre dagar senare. Är det inte en analogibevisning som borde vara fullt tillräcklig? Och dessutom, herr Bohman, är det inte så att det inte sker något nedbrytande av försvaret? Vi får samma försvarsutgifter som under föregående år, och herr Bohman har ju själv sagt att förra årets resultat inom försvaret var lysande. Vi hade alltså ett effektivt försvar i fjol. Det händer, såvitt jag kan förstå, ingenting som gör att vi inte skall kunna hålla ett lika starkt försvar i år som det som herr Bohman var så nöjd med i fjol. När det gäller de långsiktiga spörsmålen arbetar ju utredningen, och där finns olika alternativ. Men vi kommer aldrig ifrån att vi måste röra oss inom ramen för våra ekonomiska resurser. Någon annan ståndpunkt har vi inte intagit, och det kommer vi heller inte att göra för framtiden.

Herr talman! Om man ur detta replikskifte mellan särskilt statsministern och herr Bohman skulle vilja stryka under någon särskild del finner man att båda talarna är helt ense om önskvärdheten av att vi även denna gång skall lyckas komma fram till samling i försvarsfrågan en samlingslösning. Vi har från vårt håll gjort vad vi kunnat för att i den för närvarande något upprörda situationen försöka gjuta olja på vågorna, detta med sikte på att även denna gång åstadkomma en uppgörelse. Jag skulle emellertid i anslutning till vad både statsministern och herr Bohman sagt vilja understryka, att om man uppriktigt önskar åstadkomma en uppgörelse i försvarsfrågan så måste båda parter handla så att de bidrar till att främja en sådan samlingslösning. Båda parter har härvidlag en hel del på sitt samvete. Herr Mellqvist har nyss skildrat vad som hände vid högerns avhopp. Ingen kan påstå att detta i och för sig främjade en samlingsröstning. Men den beskrivning som «statsministern här lämnade täcker inte heller det exakta förloppet och vad som verkligen inträffade. Om vi skall göra en historieskrivning på denna punkt, ber jag få understryka att den nuvarande försvarsutredningen arbetade från början av 1965 och fram till oktober 1966 under en kanske outtalad men ändå klar förutsättning. Försvarsutredningen skul le — för att undvika den kostnadsutveckling som statsministern här givit siffrorna på — med olika ekonomiska modifikationer i stort sett fullfölja sitt arbete. Den hade gjort till sin uppgift att fortsätta en kontinuerlig utveckling av vår försvarspolitik. Först efter ett och ett halvt år eller mer av enigt arbete ställdes utredningen plötsligt inför det faktum att här skulle göras en mycket hastig och radikal beskärning. Utredningen fick dessa direktiv sedan dess ordförande hade haft täta överläggningar med regeringen.

Men detta berodde på att dess arbete torpederats genom de radikalt nya och helt oväntade inofficiella direktiv, som serverades i oktober 1966 och som tydligen emanerade från försvarsdepartementet, jag antar även från försvarsministern, som jag nu ser har kommit in i kammaren. I sak är det felaktigt att säga att kommittén inte var i stånd att framlägga ett kostnadsförslag. Vad som gjorde kommittén inkapabel till detta var den socialdemokratiska helomvändning som skedde i oktober. Man kan då fråga sig om någon helomvändning verkligen har skett. Här står statsministern och säger att anslagsramen för nästa budgetår i princip är densamma som för innevarande budgetår. Ja, om man räknar så som det har gjorts i försvarsministerns proposition nr 110, kommer man dithän. Men till dessa siffror skulle jag vilja göra en kommentar, som jag väntade att herr Bohman skulle göra under debatten men som han underlät. Jag har själv gjort en beräkning av hur stor andel av detta års belopp som utgörs av nya poster, vilka i år för första gången har flyttats in i kostnadsramen. Jag kommer då, herr talman, till i runt tal 120 miljoner kronor. Detta belopp har jag fått bestyrkt av expertis som står till utredningens förfogande. Jag kan nämna de största siffrorna. Helt plötsligt har man infört en minuspost på 2,5 procent på löneökningen under motivering att detta är en uppskattning av rationaliseringens effekt. Någon sådan har man tidigare inte gjort men nu vill man göra en uppskattning i pengar räknat. Man har vidare inom kostnadsramen fört in ett förslag från försvarsutredningen om förbättrade värnpliktsförmåner — som vi alla varit eniga om — trots att man inte kan visa att detta i och för sig medför någon ökad försvarseffekt. Man har vidare lagt in merkostnader för Muskö-försvaret — som tidigare har legat utanför — på inte mindre än 47 miljoner kronor. Därtill kommer en del andra smärre kostnader som jag inte skall gå in på.

Så några ord om metoden för framräkningen av det belopp som föreslås i propositionen! Om jag är rätt underrättad har dessa siffror räknats fram och omvärderats inom försvarsdepartementet.

Den som styr materielanskaffningen styr nämligen i sista hand också stora delar av organisationen och därmed den operativa planläggningen. Jag skulle vilja fästa försvarsministerns uppmärksamhet på att departementet bör hålla sig inom sitt område och göra en klar gränsdragning mot de militära myndigheternas ansvarsområde. En sammanblandning kan i längden bli utomordentligt riskabel, eftersom vi inte skall ha någon politisering av det militära försvaret, endast en politisk bedömning av kostnadsramarna. Så ser jag denna problematik, och jag anser det mycket väsentligt att man i tid uppmärksammar den. I den föreliggande propositionen nr 110 har en planeringssiffra, en beställningsbemyndigandesiffra, framräknats fyra budgetår fr.o.m. det nästkommande.

Högermotionärerna synes mig i princip ha glidit in på samma tankegång då de lagt beloppet högre. Vi har väckt en motion, i vilken vi tar avstånd från hela denna tankegång och hävdar att riksdagen nu har att ta ställning endast till det första budgetåret. Beträffande de tre kommande skall den sittande försvarsutredningen verkställa utredning. Jag vill, herr talman, med tillfredsställelse notera det förtydligande och den klara förbättring i detta avseende som utskottet har gjort i sin skrivning i jämförelse med vad statsrådet har föreslagit i propositionen. Jag konstaterar att det efter denna utskottsskrivning icke kan råda något tvivel om att några bindningar av försvarskommitténs arbete på denna punkt icke kan komma i fråga. Under den försvarsdebatt som har följt efter de något dramatiska händelserna i december i fjol har försvarsministern gjort några uttalanden, som jag skulle vilja uppmana honom att förtydliga. Jag har nämligen ett bestämt intryck av att de i hög grad har verkat förvirrande och kanske också vilseledande på en ganska vid försvarsintresserad opinion här i landet. Försvarsministern spred vid något tillfälle relativt tidigt i höstas uppgiften att man nu måste överväga en övergång till ett segt försvar av territoriets yta.

Jag skall inte gå in på detaljerna, men jag har hört i föredrag av både lekmän och militära fackmän att man känner sig förvirrad av hela detta hans resonemang. För min del har jag utgått från att försvarsministern och hans omgivning i departementet inte kan komma på den vilsna idén att hänge sig åt något slags centralförsvarstänkande, vilket vi ju övergav för drygt hundra år sedan. Faktum är dock att »segt försvar av territoriet» var ungefär den term som man på sin tid använde för det s.k. centralförsvaret. Därför tror jag att det är utomordentligt viktigt att det här sägs ifrån att svenskt försvar enligt nu gällande och även enligt kommande planläggning skall ta sikte på invasionsförsvar, d.v.s. ett gränsförsvar eller perifert försvar, som vi icke kan ge avkall på. Det är själva huvudpunkten när det gäller att över huvud taget bevara försvarsvilja och försvarsintresse. Herr talman! Jag skulle vilja tillägga ett par ord om det intresse som socialdemokraterna har visat för andra uppslag än sina egna i denna diskussion. Statsministern räknade sig till godo att han bakom sig i stor utsträckning hade mittenpartierna. Jag tror att han diskonterade litet för mycket i detta fall. I det budgetläge vi har med svårigheter att finansiera den nu föreliggande budgeten har vi i motsats till högern ansett läget mana till försiktighet. De utredningsramar som är angivna av försvarsutredningen får under inga förhållanden tas till intäkt för att de skulle bli de olika partiernas slutliga ställningstagande i utredningen. Det är två helt skilda saker! Vi har energiskt och vid olika tillfällen försökt understryka detta. Beställningsramarna är till för att få reda på vad som kan rymmas inom dessa ramar. En hel del sådana beställningsramar är nu utlagda. Men detta får på intet sätt förväxlas med det slutliga ställningstagandet i kostnadsfrågan. nor — 50 miljoner kronor i anslag och 50 miljoner kronor i ökade reservationer — vägrar man från socialdemokratiskt håll att ta upp ens till diskussion.

Man måste därför bli bekymrad över vilken ståndpunkt som skall intas vid det slutliga ställningstagandet. Herr talman!

Jag vill, herr talman, endast tillägga något om en alldeles speciell fråga. Det gäller anslaget till flygtekniska försöksanstalten. Utskottet har välvilligt skrivit att man bör eftersträva möjligheter att tillgodose anstaltens behov och önskemål. Detta är inte enbart av militärt intresse utan också i hög grad av civilt. Flygtekniska försöksanstalten är en enastående institution, inte bara i Sverige utan även internationellt. Jag vill lägga departementschefen och hans medhjälpare på hjärtat att i all den utsträckning det är möjligt söka tillgodose dessa behov så att ingen allvarlig beskärning av anstaltens verksamhet behöver göras.